Herr talman! Regeringens budget kan inte betecknas som någon reformbudget i den meningen att den innehåller förslag om några nya, stora reformer. Då den nya budgeten innebär en betydande utgiftsökning är detta huvudsakligen en följd av att tidigare principbeslut fullföljs. Centern framhöll också under valrörelsen, och för övrigt också förra våren, att nya, stora kostnadskrävande projekt måste uppskjutas tills vi fått en bättre balans i samhällsekonomien och statens finanser. Detta behöver naturligtvis inte innebära ett reformstopp. Vi fullföljer ju tidigare reformbeslut, och det måste givetvis också finnas utrymme för nya reformer som är angelägna. Jag tänker härvidlag på de handikappade och andra eftersatta grupper, men det kan ändå röra sig om anslag som budgetmässigt är av relativt begränsad räckvidd. I stort sett gäller dock att standardstegringen och statsutgifterna i framtiden har intecknats i förväg i så hög grad, att läget blivit mycket ansträngt. Naturligtvis har också de senaste årens starka löneoch kostnadsstegring medverkat till att förvärra situationen. Regeringen har inte förmått bemästra inflationen, och därför har vi råkat in i en ond cirkel. Det minskade förtroendet för penningvärdet på grund av inflationen har påverkat avtalsrörelserna, och dessa har i sin tur medfört stigande priser och kostnader med påföljd att förtroendet för penningvärdet ytterligare minskat o.s.v. Vi har fått en försvagad konkurrenskraft gentemot utlandet och brist på balans i utrikeshandeln. Inte minst allvarligt är de rekordhöga låneräntorna som försvårat och försvårar företagens investeringar. Nu kommer herr Sträng med nya skattehöjningar på åtskilliga områden. I detta sammanhang skulle jag vilja framhålla att man när man bedömer skatteproblemet också får ta hänsyn till de betydande höjningar av utdebiteringarna som under de senaste åren skett i kommuner och landsting. De kommunala utdebiteringarna har under senare år raskt närmat sig tjugokronorsgränsen, och allt talar för att de kommer att stiga ytterligare. Detta är ett allvarligt problem från många synpunkter, ty kommunalskatten utgör ju för de flesta inkomsttagarna här i landet en större skattebörda än den statliga inkomstskatten. Men dessutom hotar utvecklingen att i allt större utsträckning förvandla kommunerna till statliga lokala verkställighetsorgan med alit mindre utrymme för egna initiativ. Det innebär uppenbarligen risker för en försvagning av den reella kommunala självstyrelsen, en sak som riksdagsmajoriteten enligt min mening ännu inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet. Jag erinrar i detta sammanhang om att centerpartimotioner angående en utredning av frågan om uppgiftsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun avslagits flera år i rad. Finansministern har i år i syfte att dämpa konsumtionen och ge större utrymme åt näringslivets investeringar sökt åstadkomma ett budgetförslag som är något starkare än fjolårets. Jag hop pas att denna inriktning av budgeten i förening med konjunkturdämpningen skall ge resultat i form av den räntesänkning, som centern länge ansett vara absolut nödvändig för att man skall kunna underlätta företagens rationalisering och stärka deras konkurrenskraft. En räntesänkning är givetvis också av betydelse för en sänkning av bostadskostnaderna. Regeringen har som jag sade inte lyckats bemästra inflationstendenserna, och finansministern har tyvärr sagt nej till mittenpartiernas krav till gemensamma överläggningar mellan företrädare för arbetsmarknadens parter, näringslivet och de politiska partierna i syfte att nå fram till en mer samlande lösning. Resultatet härav kan vi se t.ex. i form av bristande balans i utrikeshandeln, omfattande permitteringar och en ogynnsam inkomstutveckling för låglönegrupperna. Det är ändå så, herr talman, att trots allt tal — inte minst under fjolåret — om att det nu var låglönegruppernas tur att i första hand få en inkomstförstärkning, måste man konstatera att avtalsrörelsen och prisutvecklingen tvärtom klart missgynnat dessa grupper. Det är lika uppenbart att kostnadsutvecklingen — inte minst de rekordhöga låneräntorna — i hög grad försvårat för de s.k. låglöneföretagen att ge sina anställda välbehövliga inkomstförbättringar. I fjol tvingades flera hundra företag på grund av driftsinskränkningar eller total nedläggelse av driften att varsla bortåt 20000 anställda om permitteringar. Detta går inte att förklara endast med en hänvisning till strukturrationaliseringen.

Det är därför inte så förvånande att oron är mycket stor i tusentals hem runt om i landet. För den äldre arbetskraft, som plötsligt blivit permitterad, är situationen utan tvivel mest bekymmersam. Här krävs en aktivare lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitik. Jag skulle i detta sammanhang vilja peka på ett problem, som enligt min mening inte fått sin rätta plats i den ekonomiska debatten. Vårt lands välstånd beror på en rad olika faktorer; man kan exempelvis peka på att vi har rika naturtillgångar, att vi har en framstående forskning, tekniskt kunnande och en internationellt sett ganska väl fungerande arbetsmarknad. Men vi märker en hårdnande internationell konkurrens, och vårt försprång tenderar på åtskilliga områden att minska. När det gäller våra naturtillgångar talar mycket för att deras betydelse inte kommer att vara lika stor i framtiden som hittills.

Därtill kommer att skillnaderna i fraktkostnaderna spelar en relativt begränsad roll för malmpriset i de europeiska importhamnarna. Man kan också peka på kraftförsörjningen. Vi har ju i Sverige haft en utomordentlig fördel av att vi haft stora möjligheter att bygga ut vattenkraften. Men betydelsen av dessa vattenkrafttillgångar minskar relativt sett, då vi får räkna med att atomkraften under 1970 och 1980-talen kommer att ta en snabbt växande andel av energiförsörjningen och om ett par årtionden blir den dominerande kraftkällan. Det är ju ingenting som talar för att vi här i landet kan bygga atomkraftverk som ger oss energien till ett lägre pris än man kan uppnå t.ex. i Västtyskland, Storbritannien, Frankrike eller Holland, för att nu ta några exempel. Tvärtom finns det i de länderna väsentligt större förutsättningar än här i Sverige att bygga jättestora atomkraftverk och att över huvud taget uppnå en lägre kostnad både för produktion och för distribution. Jag har inte sagt detta för att uttrycka någon pessimism inför framtiden. Jag är inte pessimist. Vi har goda förutsättningar för en fortsatt välståndsutveckling, om vi sköter vår ekonomiska politik och vår näringspolitik. Men jag tror att vi av flera skäl måste räkna med att skillnaderna i levnadsstandard mellan vårt land och många andra industriländer i Europa — d. v. s. vårt försprång — kommer att minska. Som jag sade har socialdemokraterna misslyckats med att klara upp inflationsproblemen. Valresultatet i fjol höst har tydligen vållat stor oro inom regeringspartiet, och det skall man kanske inte förvåna sig över. Ett uttryck för detta är den ovanliga åtgärden att partistyrelsen beslutat att inkalla en extra partikongress i år. Ett annat uttryck för denna oro är att man nu ansett sig böra mera energiskt ta upp de näringspolitiska problemen. Detta sistnämnda tycker jag bör hälsas med tillfredsställelse under förutsättning att man inom regeringspartiet insett nödvändigheten av en större stabilitet i samhällsekonomien och en starkare satsning på näringslivet och dess investeringar och under förutsättning att man är på det klara med att man bör avstå från socialistiska experiment. När propositionen så småningom kommer på riksdagens bord får vi se om herr Strängs förslag om en näringslivets fond är förknippat med en sådan experimentlust. Vad sedan u-hjälpen beträffar skall jag inte bli mångordig. Där har regeringen föreslagit en höjning av beloppet, men jag hoppas att det skall bli möjligt att göra ytterligare uppjusteringar. Oavsett vilket parti vi tillhör, skall vi inte glömma att man vid avvisandet av vissa anslagsförstärkningar i de debatter som under senare år förts här i riksdagens kamrar har skyllt på att SIDA inte haft tillräckligt med färdiga projekt. Nu är läget ett annat. SIDA ställes nu i den allvarliga situationen att viktiga projekt, som man kanske under lång tid har förhandlat med olika u-länder om, inte kan fullföljas. Hur kommer man då att reagera i berörda u-länder? Vilken tilltro kommer man där att få för vår vilja att hjälpa? Framför allt skall vi inte bortse från att de långa förhandlingar om olika projekt, där man trott sig ha anledning räkna med en svensk biståndsinsats, har gjort att berörda länder inte har kunnat överväga andra alternativ och ta upp förhandlingar med andra intresserade parter. En sådan osäkerhet måste självfallet vålla svårigheter. Jag konstaterar också den allvarliga livsmedelssituationen i u-länderna, där befolkningsexplosionen är = betydligt starkare än ökningen av livsmedelstillgångarna, och detta i ett läge där en betydande del av befolkningen i u-länderna är klart undernärd. Starka behov av ökade insatser föreligger också på familjeplaneringens och undervisningens områden, för att här bara ta ett par exempel där hjälpbehovet kräver ökade insatser. Budgetläget och samhällsekonomien gör det högst angeläget att vi tillvaratar de besparingsmöjligheter som finns på olika områden, och jag har här bara gjort undantag för u-hjälpen. Där anser jag att en justering uppåt bör ske. När vi nu tvingas till återhållsamhet, är det klart att detta också måste gälla försvaret. På den punkten råder i och för sig inga delade meningar. Men vi måste också ta hänsyn till behovet av kontinuitet och långtidsplanering, så att vi får största möjliga effekt av de försvarsanslag som ställes till förfogande. Man måste tyvärr konstatera att regeringspartiets utspel efter valet rim made illa med sådana hänsynstaganden. Och här kan man inte bara skylla på budgetläget, ty redan i januari månad i fjol lämnades i statsverkspropositionen en bedömning av utvecklingen också för det budgetår som vi nu diskuterar. Det är väl heller ingen hemlighet att vi i försvarsutredningen under våren orienterades av försvarsdepartementets expertis om det kommande budgetläget. Men inga direktiv gavs utredningens militära experter om undersökningar av nya alternativa kostnadsramar. Först efter valet framlades det socialdemokratiska förslaget om en frysning av försvarskostnaderna under ett par år. Det blev ju tekniskt sett inte möjligt, trots experternas ansträngningar, att få konsekvenserna av denna propå allsidigt och tillräckligt belysta. Jag överdriver inte ett ögonblick om jag säger att det har varit och är utomordentligt svårt att bilda sig en klar uppfattning om konsekvenserna av det provisorium som regeringen nu har föreslagit. Vi fick ju sedermera experternas belysning av ett annat alternativ till kostnadsram. Jag är angelägen att understryka att det från vårt håll mycket klart angavs att detta var för att vi i utredningen skulle få ytterligare utredningsmaterial. Det innebar inte något bud utan ett räkneexempel, som vi ansåg kunde vara av värde för våra fortsatta utredningar och förhandlingar. Vi förklarade oss starkt intresserade av att diskutera en flerårsuppgörelse och därvid söka ta till vara möjligheterna, inte minst under de första budgetåren, att nå olika besparingar. Jag tycker också att något ytterligare om bakgrunden till det läge vi kommit 1 bör tillföras kammarens protokoll för framtida historieskrivning, om det kan ha något värde. Vad jag nu säger är dock ingen hemlighet för någon av kammarens ledamöter. Vi hade anledning att utgå från att man denna gång, i likhet med vad som hade inträffat i en tidigare försvarsutredning, om vi inte hann bli färdiga till mitten av december, skulle kunna ta upp ett preliminärt beräknat belopp i statsverkspropositionen och att försvarsutredningens diskussioner kunde fortgå i varje fall till mitten av januari. Men som alla vet stängdes dörrarna för förhandlingar, och det får regeringen ta ansvaret för. Klart är emellertid — och det tror jag knappast någon vill bestrida — att en dylik ryckighet försvårar planeringen inom försvaret och kan skapa svårigheter för den svenska industrien, som svarar för 80 procent av materielleveranserna till försvaret. Det är mycket svårt att bilda sig en säker uppfattning om huruvida det här kan bli permitteringar. Försvarsministern bestrider ju att så skall bli fallet under det kommande budgetåret. Men det finns en annan konsekvens som man inte riktigt kan överblicka. En mycket stor del av försvarets materiel är ju i tekniskt hänseende mycket kvalificerad. Kommer det att vara möjligt att på viktiga områden hålla grupperna av högt kvalificerade tekniker samlade, när man får en sådan ovisshet om leveransmöjligheterna framöver? Det är en synpunkt som man inte kan komma ifrån, även om jag medger att det är mycket svårt att bedöma verkningarna på detta område. Låt mig i detta sammanhang säga någonting om Viggen-projektet. Som alla kammarens ledamöter vet kostar det nya flygplansprojektet Viggen i aktuellt prisläge säkerligen bortåt 1500 miljoner innan det första planet börjat serietillverkas. Jag har från denna talarstol tidigare varnat för att man skulle ställa prestandakraven på det nya planet så högt att man inte inom försvarets kostnadsram skulle få möjlighet att skaffa tillräckligt antal plan. Just på flygets område, där materielkostnaderna är utomordentligt stora, gäller det ju mer än på något annat område att göra en avvägning mellan kvantitet och kvalitet. Ställer man prestandakraven för högt kan man, som jag framhöll, få svårigheter att skaffa tillräckligt många plan. Regeringen har ju låtit en materielberedning arbeta inom försvarsdepartementet, vilken haft möjligheter att verkligen i detalj studera detta projekt, och beredningen har tydligen inte hyst några farhågor, att döma av de förslag som förelagts riksdagen. Jag vill understryka, för att inte bli missförstådd, att jag ingalunda anser det vara rimligt att i dag diskutera en nedläggning av Viggen-projektet. En nedläggning skulle ju innebära att cirka 1000 miljoner kronor praktiskt taget vore bortkastade. Jag har heller aldrig talat för en nedläggning av projek tet. Däremot måste jag säga — och jag tror inte att jag är ensam i riksdagens kamrar om denna mening — att om man för två eller tre år sedan hade vetat vad man vet i dag, så hade det säkerligen funnits anledning till en annan prövning av Viggen-projektet. Försvarsutredningen tillsattes i början av år 1965. Vi har alltså arbetat i två år och borde tidsmässigt ha haft möjligheter att nå uppgörelse för en flerårsperiod samt undvika vad som nyligen inträffat. Men vi får nu i försvarsutredningen inrikta oss på utformningen av försvaret under de kommande åren, med beaktande av en delvis förändrad situation. Högerpartiets representanter i utredningen ansåg sig ju vid ett sammanträde 1 förra veckan böra tillfälligt lämna utredningen i avvaktan på, som det hette, partiledningens beslut om representanternas fortsatta deltagande. Även om det som hände i slutet av förra året vållade en förklarlig irritation, anser jag högerrepresentanternas ställningstagande vara både förvånande och beklagligt. Inget parti kan vara betjänt av att ställa sig vid sidan av ett utredningsarbete av detta slag och därmed avhända sig möjligheterna att påverka undersökningarna och besluten. Vi har inom centern och folkpartiet inte bedömt saken så att vi borde hoppa av från utredningen. Men vi har för vårt fortsatta deltagande krävt och också fått besked om — det vill jag understryka — att verksamheten skall kunna bedrivas utan att utredningen eller en viss part arbetar i låsta positioner eller, om man så vill uttrycka saken, med bundna händer. Det måste finnas möjligheter till förutsättningslösa diskussioner och undersökningar, om försvarsutredningen skall bibehålla den karaktär vi från början var eniga om att den skulle ha.

Vi har också angivit vissa principer som skall ligga till grund för detta utredningsarbete. Vidare var vi eniga om att i direktiven ta upp vissa alternativa principiella förslag till sammansättning av försvaret, vilka närmare skall belysas under utredningsarbetct. Vi har därutöver förutsatt att överbefälhavaren i anslutning till detta utredningsuppdrag får göra en egen utredning baserad på egna värderingar. Vi har alltså här varit överens om detta och principerna härför, och till morgondagens sammanträde återstår endast smärre diskussioner om ett par formella saker. Jag hoppas nu att vi utan nya dramatiska händelser skall kunna fortsätta arbetet inom försvarsutredningen och uppnå resultat till kommande höst. Det är enligt min mening lika angeläget nu som tidigare med bred anslutning bakom ett försvarsbeslut, särskilt med tanke på vad detta betyder utåt. Det har sagts i den offentliga debatten — vilket förvånar mig mycket — att enighet i försvarsfrågan är en belastning och omöjliggör en livlig och öppnare diskussion om vårt försvar och de säkerhetspolitiska problemen i övrigt. Det skulle enligt min mening vara orimligt om vi måste bli oeniga beträffande försvarsfrågorna för att få en intensivare diskussion till stånd. Nog kan vi både inom och mellan partierna och inom andra folkrörelser få en livligare debatt om vår säkerhetspolitik.

Här har vi alla ett ansvar.

Jag hoppas att man inom regeringen och regeringspartiet är beredd att också i fortsättningen betrakta denna fråga på det sättet att en bred anslutning bakom ett försvarsbeslut har en mycket stor betydelse. Jag har sagt det förr och upprepar det än en gång att ett eller annat tiotal miljoner kronor uppåt eller nedåt i en försvarsbudget av denna storleksordning är av mindre vikt än att det bakom de beslut som fattas finns en betryggande enighet. Det måste stå klart för utlandet att man inte skall vänta några svängningar i svensk säkerhetspolitik eller tro att vi är inne i en utveckling där vi är beredda att ompröva vår alliansfria utrikespolitik. Tyvärr kan man inte riktigt bedöma regeringens intentioner på grundval av vad som nu framlägges i statsverkspropositionen och kanske inte heller på grundval av vad som i övrigt hänt efter valet.

Vi kommer under våren att få förslag om näringspolitiska fonden, om den framtida markpolitiken, om bostadspolitiken, om hyreslagstiftningen och om jordbrukspolitiken. Här finns det med all sannolikhet i många fall möjlighet till samlande lösningar, om man går till dessa avgöranden med ambitionen att åstadkomma sådana resultat. När jag nu ser jordbruksministern på statsrådsbänken, vill jag uttrycka en förhoppning om att han skall ta hänsyn till de remissyttranden som föreligger. Jag tror inte att statsrådet Holmqvist har kunnat undgå att få samma intryck som jag fått då han läst flertalet av remissinstansernas yttranden. I det övervägande antalet yttranden finns en i långa stycken betydligt mera positiv och nyanserad uppfattning än den som präglade utredningsmajoritetens mening. Om regeringen och jordbruksministern tar hänsyn till dessa sakliga synpunkter, bör det finnas möjlighet att diskutera och lösa jordbruksfrågan i en positiv atmosfär. Jordbrukets folk har samma rätt som andra folkgrupper till en rättvis behandling och till att få sin andel i den fortsatta standard stegringen. Det är orimligt att hota en grupp med sänkt inkomststandard. Det är orimligt att hota jordbrukarna med en prispress och samtidigt tro att man med sådana metoder kan stimulera och underlätta jordbrukarnas rationaliseringssträvanden. Inser man inte detta, skall man sluta att tala om en positiv jordbrukspolitik och sluta med att tala om solidaritet. Den närmaste tiden kommer också att ge oss klarhet om huruvida det finns möjlighet att nå en samlande lösning i författningsfrågan.

Herr talman! Budgeten och de finansiella aspekterna har under flera timmar noggrant diskuterats. Jag läste i något sammanhang när budgeten presenterades att finansministern skulle ha sagt, att väljarna kommer att känna igen budgeten. Däri har han förvisso rätt. Det är varje år likadant: i accelererad takt stegrade kostnader, en inflation om vilken regeringen tycks sakna grepp, stora gap i budgeten och som slutresultat ständigt stegrade skatter. Jag erinrar mig också med vilken indignation man vid omsättningsskattens införande tillbakavisade varje påstående att systemet som sådant, en gång genomfört, skulle skapa möjligheter för regeringen att i små portioner höja omsättningsskatten så att vi snart skulle vara uppe i tio procent. I dag kan vi bara konstatera att indignationen var missbrukad kraft och att regeringen frivilligt eller ofrivilligt bringats att överskrida denna gräns. I år kombineras skattehöjningarna med olika avgiftshöjningar. Om ett år skall exempelvis bilskatten höjas med 50 procent, och därmed har vi väl i stort sett permanentat skatten för högertrafikens genomförande trots tidigare bedyranden att så inte skulle ske. Vi väntar med spänning på förslaget om höjd skatt på bensin och andra drivmedel. För de människor som inte bygger och bor i de stora samhällena är dessa skatter särskilt betungande. De allmänna kommunikationerna, tåg och bussar, försämras ständigt, och alternativet för dem är någon form av motorfordon. Det är därför dessa människor som speciellt drabbas av dylika skattehöjningar. Vid en genomgång av nionde huvudtiteln tycker man att den både till volym och innehåll verkar ganska tunn. Detta har sin förklaring i att hela budgeten är uppgjord i avvaktan på ett kommande förslag om den framtida jordbrukspolitiken. Det är, förmodar jag, med spänning som såväl konsumenter som producenter ser fram mot förslaget. Ingen kan göra gällande att inte denna fråga har blivit tillräckligt genomlilyst. Inte bara utredningens förslag har presenterats, utan dessutom har några mer eller mindre framstående experter på olika sätt givit sin uppfattning till känna. Den var en av de stora frågorna under valrörelsen och kanske en av dem som mest påverkade valets utgång. Sedan dess har utredningens förslag genomgått remissinstansernas skärseld, och nu väntar vi alltså på det förslag som chefen för jordbruksdepartementet så småningom skall lägga fram. Från regeringens sida har utsetts en särskild grupp som skall utarbeta förslaget efter förhandlingar med olika parter. I vissa pressartiklar har gjorts gällande att detta endast skulle vara ett skuggspel från regeringens sida och att man aldrig haft för avsikt att ta hänsyn till dessa överläggningar. Jag väg rar att tro att så är förhållandet. Ett sådant handlande skulle vara ovärdigt en svensk regering. Jag har i stället den uppfattningen att arbetsgruppen inte bara kommer att noga beakta såväl remissvaren som vad som kommer fram vid förhandlingarna med jordbruket ' utan även vad som inträffat såväl inom som utom landet medan diskussionerna här gått som hetast. Därefter kommer man att i lugn och ro penetrera problemen. En genomgående trend i hela debatten har varit att rationaliseringen måste gå snabbare. Man har velat göra gällande att den långsamma rationaliseringstakten på 1950-talet skulle varit en följd av jordbrukarnas motstånd. Det är självklart att på sina ställen sådant motstånd har förekommit. Å andra sidan har då gällande lagar inte befrämjat strukturrationaliseringen. Dåtidens jordförvärvslag, till vilken högerpartiet inte medverkade, förbjöd i princip sammanläggning av fastigheter över 20 hektar, vilket nu anses alldeles otillräckligt. Sedan vi fått en ny lagstiftning har utvecklingen gått betydligt snabbare, varför situationen i dag är en annan. På grund av brist på medel i jordfonden förhindras i dag många lämpliga rationaliseringar. Detta vill med andra ord säga att samhället i dag har för små resurser för att understödja den rationalisering som samhället eftersträvar. Det finns en annan aspekt på denna fråga. Det måste ur en köpares synpunkt verka egendomligt med en situation där tillståndet till hans jordförvärv kan bero på huruvida vederbörande lantbruksnämnd för tillfället har tillräckligt med pengar i jordfonden eller inte, Tillfredsställande är i varje fall inte situationen, och att ensidigt anklaga jordbrukarna för bristande rationaliseringsvilja är lika orätt. Det kommer att fordras stora ekonomiska resurser för att lantbruksnämnderna här skall kunna fylla sin uppgift. Många skäl talar för att rationaliseringstakten kommer att stiga utan att påtryckningsmedel behöver användas. Åldersfördelningen bland dagens brukare talar sitt tydliga språk om en snabbt kommande generationsväxling. Det väsentliga torde vara att samhället då står rustat med tillräckliga personella resurser och tillräckligt kapital till sitt förfogande i jordfonden. I utredningen talar man inte om prispress även om man menar det. Principen skulle, såvitt jag förstår, vara att genom sänkt pris premiera de rationella företagen och tvinga de orationella att upphöra. Detta resonemang kan naturligtvis verka bestickande. Emellertid är det inte självklart att resultatet blir det åsyftade, emedan exempelvis den orationella ladugården vid en storleksrationalisering inte har något alternativvärde och alltså inte kan belastas med någon avskrivning, medan den rationella, ofta mycket kostnadskrävande, kräver stora avskrivningar. Denna form av påtryckning får i den situationen helt motsatt verkan, d.v.s. den stoppar upp en Önskvärd rationalisering. Hundratusentals hektar åkermark beräknas inom en relativt kort tid bli tagen ur produktionen och skall alltså användas till något annat. Som regel tänker man sig i första hand att denna areal skall användas till skogsodling, vilket också under de senaste åren i stor utsträckning skett. I dag måste man emellertid ställa sig tveksam till huruvida denna utveckling på lång sikt är ekonomiskt riktig. Jag tror ingen expert vill svara bestämt ja på denna fråga med de framtidsutsikter vi för närvarande har inom denna näring. Här vore ett klarläggande på sin plats. Man frågar sig då vad dessa arealer i stället skall användas till. En möjlighet vore att använda markerna till köttproduktion för att vid behov då kunna disponera om dem till annan produktion. Vi skulle härigenom kunna nå två mål: bättre försörjningsmöjligheter med kött i framtiden — alla siar här om kommande bristsituationer — samtidigt som vi åt eftervärlden skulle kunna bevara en ljusare och vackrare landskapsbild. Den svenska naturen, såsom vi upplever den, är en produkt av odlarens insats, och när denna upphör kommer ofta den mörka barrskogen i stället, och vi kan räkna med ett landskap som i framtiden kommer att se helt annorlunda ut. Redan nu tycks man inom vissa delar av vårt land ha insett vart utvecklingen går, och man är beredd att sätta in olika, ofta dyrbara medel, för att rädda landskapsbilden. Nog borde man beakta dessa synpunkter innan utvecklingen gått så långt att det är för sent att bota. Detta skulle som sagt dessutom ge oss en förbättrad situation ur försörjningssynpunkt i händelse av avspärrning, då jag förutsätter att produktionsmålsättningen alltjämt skall garantera vårt folks försörjning under alla omständigheter. Att Sverige skulle uppehålla en produktion för att kunna skicka livsmedel till u-länderna har väl ingen påstått, medan det å andra sidan är självklart att ju mer vi tvingas importera, desto svårare blir det för u-länderna att i sin tur få livsmedel. Visst kan man nedvärdera våra möjligheter och tala om vårt jordbruk som små trädgårdstäppor i förhållande till de stora livsmedelsproducenterna. Kvar står dock det faktum att i en värld som svälter blir svälten större när produktionen minskas. Alla är vi överens om att i det långa loppet dessa människor skall hjälpas lösa dessa problem själva, men det gäller, som den amerikanske jordbruksministern = uttryckte det, att »köpa tid» därför att krisen närmar sig så snabbt. Han tilllade dessutom att amerikanerna inte själva kan lösa dessa problem utan väntar att alla som kan hjälpa till också hjälper till. Sverige måste här uppenbarligen göra sin insats. Ser vi sedan på den dagsaktuella ekonomiska situationen, så har den inte förbättrats. — Sysselsättningsvårigheter, handelsbalansen m.m. inbjuder inte till onödig import, och överallt hörs talet om en stramare politik. Att i denna situation vidtaga dyrbara åtgärder för att påskynda rationaliseringen och få bort människor från jordbruket måste vara felaktigt. Låt oss se svenskt jordbruk ur en annan synpunkt! Sedan man nu modifierat påståendet om möjligheten att avsevärt sänka livsmedelspriserna kan det kanske vara intressant att göra en jämförelse med priserna i den gemensamma marknaden. De svenska priserna är i genomsnitt något högre. Skillnaden har emellertid under åren utjämnats. Hur förhållandet mellan de svenska priserna och EEC:s priser skulle te sig om man tog hänsyn till såväl utgående subventioner som andra kostnader vore intressant att veta. En jämförelse skulle inte bli enbart negativ ur svensk synpunkt.

Herr talman!

Vi hade en diskussion om den framtida jordbrukspolitiken strax innan vi skildes i december månad, och något vä sentligt nytt kan väl knappast ha inträffat sedan dess som i och för sig skulle föranleda att vi tog upp kammarens tid med ytterligare resonemang kring de här tingen. Jag har emellertid fått direkta frågor ställda till mig; bl.a. har herr Hansson i Skegrie i tidigare inlägg frågat, varför inte den skrift, som är utlovad och som skall redogöra för remissinstansernas yttranden om den framtida jordbrukspolitiken, kommer. Och här har herr Eliasson i Sundborn nyss, också i ett inlägg, gjort gällande att remissinstanserna skulle ha gett jordbruksutredningen en allvarlig bakläxa. Jag kan säga till herr Hansson i Skegrie att jag räknar med att remissyttrandena skall bli tillgängliga i tryck inom en snar framtid. Det är emellertid ett ganska stort aktstycke det rör sig om — på 400—500 sidor. Det föreligger i korrektur vid det här laget. Jag föreställer mig att det verkligt stora intresset kommer att inställa sig ungefär samtidigt med att propositionen kommer att framläggas i mars månad, men om det är möjligt skall vi se till att remissyttrandena skall finnas tillgängliga redan dessförinnan. På den punkten är det således ingen förändring, utan jag vidhåller att vi skall återge samtliga remissyttranden — då föreställer jag mig att herr Hansson dock inte begär att man skall kunna ta med även alla hushållningssällskapens och = lantbruksnämndernas yttranden, ty i så fall skulle det bli ett aktstycke på kanske ett par, tre tusen sidor. Men det antar jag att herr Hansson inte heller har avsett. Jag kan alltså ge beskedet att detta aktstycke ganska snart är att vänta. Herr Eliasson i Moholm talar om världssvälten. Utvecklingen i världen är förvisso en fråga som vi alla ser med största bekymmer. Vi är också alla överens om att vi vill hjälpa till och att detta i främsta rummet är en skyldighet för de rika nationerna. Vad vi kan ha delade meningar om är hur vi skall handla. I sitt inlägg framhöll herr Eliasson att han inte i och för sig menar att vi i vårt land skall producera livsmedel att skicka till u-länderna. Jag tror att vi är ense om att vi inte skall ha detta som målsättning liksom om att, ifall det temporärt skulle uppkomma överskott, ingenting hindrar att vi använder detta till u-hjälp. Vi har t.ex. exporterat torrmjölk. Jag föreställer mig att sådana saker kan aktualiseras också framöver i vissa situationer. Herr Hansson i Skegrie vill göra gällande att han representerar nära nog en sorts högre moral när det gäller att bedöma dessa frågor än den som andre företräder. Han anser sig inte kunna ta ansvaret för att vi här i landet skall begränsa vår jordbruksproduktion utöver — som han uttrycker det — vad som normalt förekommer. Herr Hansson får inte glömma bort att han i sin reservation i =: jordbruksutredningen egentligen inte tagit avstånd från att vi skall begränsa produktionen; han har visserligen inte talat om 80 procent, men han har sagt att vi skall ha mellan 80 och 90 procents självförsörjning. Då blir det hela en fråga om i hur hög grad vi handlar moraliskt. Herr Hansson kan i så fall vara ett par tre procent mera moralisk än andra i bedömningen av vår självförsörjning. I och för sig var emellertid herr Hanssons inlägg i dag glädjande, ty det var betydligt mera nyanserat än hans yttranden från denna talarstol vid vissa tidigare tillfällen. Herr Eliasson i Moholm har pekat på att medlen i jordfonden inte räcker till. Han kommer förmodligen därför att motionera om höjningar av denna fond, och det kan kanske finnas motiv för sådant. Herr Eliasson måste emellertid vara medveten om att i den mån vi förstärker jordfonden och förbättrar resurserna leder detta måhända till ett ökat tempo i rationaliseringen, vilket är någonting som vi i och för sig eftersträvar. Man bör dock inte argumentera så mot sägelsefullt som herr Eliasson gör när han klagar över att medlen inte räcker till för åtgärder som kan anses önskvärda. Han tycks till och med vilja göra gällande att frågan huruvida förvärvstillstånd skall beviljas kan vara beroende av om det finns pengar i jordfonden, vilket är alldeles felaktigt; jag tror att herr Eliasson vid närmare eftertanke inser att det inte finns något sådant samband. Den lantbruksnämnd som han tillhör måtte agera på ett helt annat sätt än vad som var tänkt.

Den kommitté som är tillsatt har redan — det vet jag — haft ett flertal resonemang med representanter för Lantbruksförbundet och RLF samtidigt som den har haft kontakter med den konsumentdelegation som är knuten till jordbruksnämnden. Jag vill gärna instämma i förhoppningarna om att dessa överläggningar skall leda fram till ett positivt resultat. Självfallet har regeringen eftersträvat detta eftersom den tillsatt kommittén och gett den i uppdrag att förbereda den proposition som skall föreläggas riksdagen. Jag tycker inte att herr Eliasson i Moholm behöver åberopa det uttalandet eller det förmodandet som går ut på att man inte skulle ta någon hänsyn till dessa överläggningar, och jag vet inte varifrån herr Eliasson har fått detta. Jag vill emellertid försäkra honom att det bakom initiativet att få till stånd överläggningar givetvis också ligger en önskan att de skall föra till ett positivt resultat. På denna punkt kan jag således instämma i de förhoppningar som både herr Eliasson och herr Hansson i Skegrie uttalat.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för upplysningen att remisssvaren skall komma. Jag vill bara säga att det hade varit önskvärt om de hade varit tillgängliga något innan propositionen framläggs; jag förmodar den lämnar så mycket studiematerial att det kunde ha varit bra att ha avverkat en del i förväg. Jag vill förklara mitt yttrande i utredningen. Det gick ut på att jag kan godkänna en produktion som varierar mellan 80 procent som lägsta och 90 procent som högsta gräns, dock med sikte på den högre siffran.

Sedan ber jag att som svar på statsrådets uttalande att mitt inlägg var mera nyanserat än tidigare få säga detsamma om statsrådets uttalande. Jag noterar med tacksamhet den mera moderata hållning som statsrådet intog i sitt anförande. Jag tror att vi båda är överens om att tiden inte är lämplig för någon polemisk debatt.
Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för uppgiften att den delegation som statsrådet tillsatt kommer att arbeta objektivt och ta hänsyn till de överväganden som äger rum. I pressen har ju förekommit en artikel vari det framhållits att det bara skulle vara fråga om en skenmanöver från statsrådets sida och att statsrådet redan skrivit propositionen, och därför var det angeläget att få detta understruket. Jag skall inte lägga mig i herrarnas resonemang om huruvida gränsen skall gå vid 80 eller 90 procent utan vill bara slå fast, att det för mig är avgörande att vi har en jordbruksproduktion av den storleksordningen, att det inte råder något tvivel om att vi kan försörja människorna i detta land i händelse av avspärrning på grund av vår neutralitetspolitik. Dessutom tror jag att om den nuvarande utvecklingen fortsätter, problemet om sänkning av gränsen inte behöver diskuteras, utan problemet kommer troligen att bli ett annat, nämligen att samhället får försöka stimulera det svenska jordbruket till en ökning av produktionen, så att det kan fylla sin uppgift. Statsrådet undervisade mig litet om jordfonden, och jag skulle med anledning därav vilja ställa en fråga till honom. Hur skall man göra om en lantbruksnämnd inte har några pengar i sin jordfond och om det finns en fastighet som är såld men som skulle behövas för jordbrukets rationalisering. Skall man då avslå förvärvet enl. 8 5 i jordförvärvslagen, är nämnden skyldig inlösa fastigheten. Som ledamot av nämnden är man nog då ganska obenägen att vara med om ett sådant beslut, ifall man vet att det inte finns pengar utan bara har en förhoppning att man kanske så småningom skall få pengar. Enligt § 5 har man en skyldighet mot säljaren, och då vill man gärna vara en solvent köpare.
Herr talman! Inte heller jag, herr Hansson i Skegrie, har någon anledning att gå in i en häftigare debatt. även om förhandlingarna blir framgångsrika, så misstänker jag att det blir något över för oss att tvista om, när riksdagen skall behandla denna fråga någon gång i mars eller april. Men jag tror att det är skäl att vänta med debatten till dess. Det är riktigt, herr Eliasson i Moholm, att det just nu går en mängd artiklar genom den svenska pressen, artiklar som kanske är fabricerade i partikanslier. Sådana artiklar brukar inte vara särskilt positiva när det gäller att tolka en politisk motståndares upp fattning. Om emellertid herr Eliasson i Moholm verkligen skulle känna sig tryggare om jag upprepade vad jag en gång sagt, nämligen att denna kommitté syftar till att försöka åstadkomma en uppgörelse, så skall jag gärna göra det. Jag hoppas att herr Eliasson därmed i fortsättningen kommer att läsa tidningsartiklar litet mer kritiskt. Självfallet har även jag lagt märke till att det kastats fram vissa misstankar i ena eller andra avseendet om den socialdemokratiska jordbrukspolitiken liksom beträffande vissa andra saker som vi företar Oss.

När vi nu strävar efter att åstadkomma en friare förvärvsrätt tror jag att det kan vara nyttigt att lantbruksnämnderna verkligen tänker sig för innan de förhindrar en enskild jordbrukares förvärv av en fastighet. Ur den synpunkten tycker jag inte att det är så allvarligt att det finns en balanserande faktor i detta sammanhang. Jordbruksrationaliseringen är av stor betydelse, men vi får akta oss för att använda denna lagstiftning till att klara upp även små bagateller, något som det ibland funnits en tendens till. Jag vill betona att jag därmed inte sagt någonting om vare sig den nämnd herr Eliasson tillhör eller någon annan, men jag har ansett det vara viktigt att göra denna erinran.

Herr talman! Jag skall göra några reflektioner om några olika avsnitt i den politiska dagsbilden ur en speciell synvinkel, som jag skulle vilja karakterisera som frågan om förtroendet för regeringen eller rättare sagt bristen på förtroende för regeringen. Vi fick för några dagar sedan se en jättebild av statsministern i tidningsannonser om den stundande socialdemo kratiska partikongressen i höst. I annonserna sades det bl.a.: »Vi politiker skall våga säga till Dig: Det här är viktigast i dag — det här måste vi skjuta på framtiden. Vi måste kunna säga till Dig: Det här vill vi göra — så här mycket kräver det av samhället, av medborgarna och av näringslivet.» Det tillfogades att den budget som vi i dag behandlar utgör ett led i detta politiska arbete. Jag menar, herr talman, att det i dessa rader finns ett par svaga klanger av en i regeringsorkestern ovanlig tongång. Det finns ett slags vädjan till medborgarna om förståelse för att åtgärderna för deras trygghet och bästa över huvud taget också kräver insatser av alla — av var och en och inte bara av någon annan. Man kan också säga att det i dessa rader finns en blyg, en nästan omärklig bekännelse att det för att man skall kunna rätta till de farliga skevheterna i vår ekonomi — skevheter som ju regeringens politik i så hög grad har bidragit till att skapa — också krävs något av en uppoffring av var och en. Man: skulle naturligtvis kunna säga detsamma om vad som krävs för att vi på ett anständigt sätt skall kunna fylla våra internationella förpliktelser. Det sista temat undviker av skäl som vi alla förstår den socialdemokratiska annonsen. Bortsett från denna undanflykt är dessa svaga och ovanliga klanger i regeringsmusiken, om man så vill, i takt med tidens krav. Men de kan också, när de ljuder just från den regeringsorkester som vi nu har och inte minst på grund av den undanflykt som jag nyss nämnde, få starka disharmoniska bitoner. Jag skall strax återkomma till dem. Får jag emellertid först stanna vid en kort antydan, som också finns i denna socialdemokratiska deklaration, om ett prioriteringsresonemang. Man sade: Det här är viktigt i dag, det här måste vi skjuta på framtiden. Jag tror inte att något av oppositionspartierna känner någon lust att framställa sig självt som exemplariskt i det förflutna när det gäl ier planeringsoch prioriteringsspörsmålen. Men det finns, herr talman, två omständigheter som på ett ganska bestämt sätt graderar regeringens och oppositionens ansvar i dessa avseenden. Den ena är att det är regeringen som har regerat. Att regera innebär inte bara —— eller borde i varje fall inte bara innebära att ha makt. Det innebär också — eller borde i varje fall innebära — att ha ett särskilt ansvar. Vi har alla här ett betydande ansvar. Men den eller de meningsriktningar eller de personer som regerar har ett särskilt ansvar. De kan naturligtvis fråga oppositionen: Hur skulle ni ha skött sakerna? Eller: Hur skulle ni vilja att sakerna sköttes? Frågorna är inte oberättigade, bara de tar hänsyn till att en opposition ju alltid måste handla utifrån den situation som regeringens politik skapar. De har en begränsad slagkraft. Och slagkraften blir alltmer begränsad ju mer tendenser inom regeringen framträder att fly från det särskilda ansvar som alltid bör vara maktens följeslagare. Den andra omständighet som jag skulle vilja nämna är att under perioden efter kriget har här i riksdagen — jag vågar säga särskilt från den liberala sidan, från vår sida — vid många tillfällen och i många olika sammanhang planeringsoch samordningsspörsmålen rests. Inte från utgångspunkten av en gammaldags konservativ underskattning av dynamiken i en modern ekonomi. Utan från utgångspunkten att framstegen blir störst, reformutrymmet i längden vidast, resurserna rikligast om en angelägenhetsgradering och tidsplanering av reformerna göres i samband med en samordning mellan reformtakt och resurstillväxt på ett sätt som syftar till att hålla penningvärdeförstöringen tillbaka. Dessa planeringskrav har gällt t.ex. personaltillgången på olika viktiga områden, inte minst vårdområdena. Kraven har gällt hävdandet av olika mer eller mindre bortglömda vårdområdens och männi skogruppers — t.ex. de handikappades — intressen, vid sidan om de stora och svepande, populära reformerna. De har inte minst gällt en jämnare takt i bostadsbyggandets utveckling och en ekonomisk planering över huvud taget. De har gällt mycket annat också. Det intresse som från regeringens sida mött sådana planeringskrav har i genomsnitt varit, milt uttryckt, matt. Redan på grund av den överlägsna och mestadels avvisande attityd till ett mer långsiktigt tänkande av den typ, som jag här antytt, har regeringen föga skäl att söka på andra övervältra delaktighet i den skuldbörda för den nuvarande situationens karaktär som i allt väsentligt är dess egen. Men den främsta anledningen till denna regeringens skuldbörda ligger i regeringens tilltagande böjelse för ansvarsflykt. Regeringen har inte levt upp ens till de blyga maximer som förekommer i den annons jag inledningsvis nämnde. Och apropå den stundande socialdemokratiska partikongressen i höst skrev Aftonbladet för ett par veckor sedan, att den borde bli ett forum för god agitation, något — tillade tidningen — som inte alltid skötts med samma goda omsorg av regeringen som administrationen i kanslihuset. Jag vill, herr talman, försvara regeringen mot denna beskyllning. Hade regeringen skött rikets angelägenheter med samma omtanke och energi som den ägnat agitationen för sig själv, så tror jag att tillståndet i landet skulle ha varit bättre. Jag skall be att kortfattat få motivera detta mitt försvar för regeringen mot anklagelserna för bristande agitationsförmåga. Hur har vi haft det t.ex. med bostadsfrågan? År efter år, sedan lång tid tillbaka, har man avvisat krav på att statsmakterna skulle ta ansvaret för ett flerårigt program för en så jämn ökning av bostadsbyggandet som möjligt. Man försummade, när man avvisade sådana krav, att lägga den grund som behövs för en vettig kommunal bebyggelseplanering och markberedskap. År efter år har man visat ifrån sig förslag om omläggning av bostadslångivningen i riktning mot likvärdiga konkurrensvillkor för skilda företagsgrupper, effektivisering av byggandet och ett system som kunde bidraga till att utjämna den stora hyressplittringen. Man har helt enkelt inte vågat ta ett ordentligt tag i de ganska heta nässlorna, trots att man innehar regeringsmakten och trots att vi från folkpartiets sida erbjudit en stor partipolitisk samling för krafttag mot bostadskrisen. Under tiden har denna förvärrats. Bostadsbristen i tätorterna har tilltagit och även i nästan alla andra avseenden som jag här nämnde har problemens svårighetsgrad under årens lopp vuxit medan regeringen väntat och väntat. Men den har inte försummat att agitera, herr talman, aldrig någon gång. 1946 lovade den, som vi väl ännu kommer ihåg, att avskaffa bostadsbristen. 1966, tjugo år senare, tar man upp en stor del av en valrörelse med att skryta över världens högsta bostadsbyggande. Standarden på bostäderna har höjts. Fattas bara annat efter en så lång period. Men fastlåsningen på bostadsmarknaden är hårdare än för tjugo år sedan och den marknadsmässiga bostadsbristen är större. I ett skede då krigsårens stora barnkullar som unga vuxna medborgare söker sig väg genom livet och samhället förvägras de fortfarande i beklämmande utsträckning en egen bostad. Regeringen har inte visat någon brist på agiteringsenergi. Tvärtom förefaller det som om dess valspråk vore: Agitera, agitera, försumma att regera. Det bådar inte gott för vad vi har att vänta oss framöver när nu regeringen sent omsider skall försöka övergå till handling beträffande åtminstone några av bostadsfrågans väsentliga delproblem. Hur är det egentligen, herr talman, med regeringens inställning till det för vår framtid mest avgörande av allt, nämligen det svenska näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft? Räcker det med att, som finansministern gjort sedan något år tillbaka, predika om regeringens ansträngningar att bereda industrien ett ökat investeringsutrymme? Det är klart att dessa ansträngningar i och för sig vittnar om att regeringen har en viss insikt om problemets allvar. Men denna insikt är långt ifrån tillräckligt djupgående. Det omdömet är motiverat, inte bara därför att regeringen ser på detta liksom på många andra ekonomiska problem för mycket som ett resursfördelningsproblem — i det här fallet framför allt när det gäller kapital — och för litet som ett resursökningsproblem. Men omdömet om en bristande insikt i detta sammanhang är också motiverat av regeringens inställning till skatteproblemen. De har berörts tidigare i dag, men jag vill snudda något vid dem. Får jag bara, som herr Gustafson i Göteborg förut har gjort, erinra om att en så gott som enhällig skatteberedning, som blev färdig för rätt lång tid sedan, föreslog en skatteteknik som inte i likhet med den nuvarande försämrar den svenska exportens konkurrenskraft. Men regeringen har väntat och väntat. Detta är desto allvarligare som läget i grunden håller på att förändras, ja redan har förändrats när det gäller naturtillgångarna skog, malm och vattenkraft. Herr Eliasson i Sundborn var inne på detta och jag vill ytterligare understryka det. Förekomsten och det skickliga utnyttjandet av de tillgångarna har under ett som jag tror dess värre i huvudsak förflutet skede gett oss speciella möjligheter i den internationella tävlan. Dessa möjligheter har utgjort basen för en betydande del av den kraftiga välståndsökning som ägt rum i vårt land. Men våra malmfyndigheter är inte längre så unika i världen som tidigare. Den svenska skogen växer inte särskilt fort i jämförelse med förhållandena på många andra stora avverkningsområden och dess kvalitetsfördelar har utjämnats. Den vattenkraft som varit mest rationell att exploatera har vi redan byggt ut, och när det gäller värmekraft och atomkraft har vi inte, som herr Eliasson i Sundborn erinrade om, några speciella fördelar i jämförelse med andra länder — snarare tvärtom. Det är därför på en högt utvecklad teknik och långt driven förädling som våra exportmöjligheter och därmed vår framstegstakt i större utsträckning än hittills måste komma att vila. Detta skjuter inte minst verkstadsindustriens problem i förgrunden, och det tycks finnas ett visst medvetande om detta hos regeringen. Men det förefaller tyvärr också som om regeringen inte alls var medveten om att när våra speciella fördelar på råmaterialsidan smälter undan och när marginalen mellan framgång och misslyckande när det gäller förädlingsindustriernas export blir allt smalare, måste en regering dra mycket mer långtgående konsekvenser än vad som hittills skett av denna i hög grad riskabla utveckling. Finansministern ironiserade tidigare i dag något om att oppositionen tror att en skattereform kan lösa problemet. Nej, det tror vi inte. Men vi tror att en skattereform utgör en väsentlig del av de åtgärder som behövs för att hjälpa till med att lösa problemet. Ändå väntar regeringen med att avlägsna de exporthämmande inslagen i vårt skattesystem.

Regeringen ser med en viss förfäran på underskottet i vår bytesbalans. Den hoppades att det skulle bli väsentligt bättre förra året, men det blev bara obetydligt bättre. Regeringen ser ingen egentlig ljusning för 1967. Ändå väntar den, som sagt, med skattereformen, vågar knappt ens tala om den, gör det i varje fall inte i statsverkspropositionen. Men därför försummar den ingalunda att agitera, till och med agitera som finansministern gjorde i dag för riskerna av prishöjande verkningar inom landet av en skattereform, trots att skatteberedningen utgick ifrån att reformen i det avseendet skulle bli neutral. Den agiterar även mot blygsamma lättnader i marginalbeskattningen. Samtidigt åstadkommer den en ekonomisk situation av så presande karaktär, att även förhoppningar om sådana lättnader ser ut att temporärt sjunka under horisonten. Den agiterar för en rättvis fördelning av skattebördan, alldeles som om inte skatt efter bärkraft var en gammal liberal paroll. Och samtidigt blundar den även i det här sammanhanget för skattepolitikens inverkan på insats och sparvilja och därmed på de totala resursernas snabbare tillväxt till gagn för alla folkgrupper. När det gäller skattereformen kan regeringens tillvägagångssätt sannerligen också karaktäriseras med samma ord som jag nyss använde: agitera, agitera, försumma att regera. Hur är det, herr talman, med författningsreformen? Var har här den rena och raka regeringslinjen funnits i strävan att förbättra demokratien? Den har inte alls funnits, såvitt jag kan se. Men inte har regeringen försummat att agitera. Den har agiterat för indirekta val och för direkta val. Den har agiterat för två kammare, för blandkammare och för en kammare. Den har agiterat för kommunalt samband, mot för mycket kommunalt samband och också mot för litet kommunalt samband. Efter att under lång tid ha agiterat för att vårt nuvarande valsystem till andra kammaren är för mycket rättvist, har den plötsligt övergått till att agitera för att det är för litet rättvist. Allt detta är ingalunda, såvitt jag förstår, för att gå oppositionen till mötes och åstadkomma en uppgörelse utan uppenbarligen mest för att följa med det som i den politiska konjunkturens svängningar i varje ögonblick syntes mest fördelaktigt för möjligheterna att bevara makten. Någon partierna övergripande generös inställning och ledning i arbetet för demokratiens förkovran har man förgäves spanat efter. Även här har det gällt att agitera och agitera, medan man försummat att regera. Och hur är det med försvarsfrågan? Det är klart att även försvaret måste lämna sin tribut i den åtstramning som inte minst regeringspolitiken har gjort nödvändig. Men det är förändringarna i attityderna från regeringssidan eller dess företrädare som är så märkliga. Det gläder mig att försvarsministern i dag i första kammaren har, efter vad jag hört, hållit ett mera försonligt inlägg, men det förtar inte — kan i varje fall inte göra det förrän man får se hurudan verkligheten blir — intrycket av vad som hänt under den senaste tiden. Hur många gånger har vi inte under de förflutna åren hört t.ex. statsministern men även andra medlemmar av statsrådet med röster nästan självande av stolthet över den motståndskraft som de menat sig lägga i dagen mot tillfälliga politiska vindkast och som något slags särskild annonsering av sin allmänna statsklokhet tala om ett starkt försvar som garanti för vår utrikespolitik? Statsministern upprepade en del av detta tema vid sitt höstbesök i Danmark. Försvarsministern och hans medhjälpare har ofta påpekat den alltjämt starka upprustningen hos stormakterna och de risker som skulle vara förknippade med ett militärt svaghetstillstånd i Sverige. Men nu har bilden förändrats under de senaste månaderna eller veckorna. Det är uppenbart, herr talman, att det socialdemokratiska valnederlaget medförde en högst anmärkningsvärd förbättring av det världspolitiska läget i allmänhet och av det europeiska i synnerhet! Lyssnar man nu till en del av de mera ivriga utläggningarna från den socialdemokratiska sidan har man svårt att undgå intrycket, att ytterligare ett socialdemokratiskt valnederlag säkerligen kommer att leda till den allmänna världsfredens era! Jag kan inte neka mig att mot den bakgrunden återge ett par avsnitt av tal som den ryske regeringschefen Kosygin höll vid sitt besök i Paris i december. Där är tongångarna annorlunda. Den ryske premiärministern fann det påkallat att just i Paris, den huvudstad där som vi alla vet ryska politiker vid olika tillfällen under det senaste seklet sökt återförsäkra sig mot europeiska risker, varna för den bestående krigsfaran i Europa. Hotet mot freden i vår världsdel är alltjämt betydande, sade han. Nynazisternas framträngande vid valen i Bayern och Hessen borde vara en väckarklocka även för den mest sorglöse, tillade han. Man måste bli varse det verkliga Europa sådant det ser ut efter andra världskriget för att en avspänning skall bli möjlig, sade han också. Det var alldeles uppenbart att han menade att det stadiet ännu inte hade nåtts. Man kan ha vilken mening man vill om det berättigade i dessa uttalanden av den ryske premiärministern. Man måste dock alltid komma ihåg att tyska arméer två gånger under de senaste femtio åren har trängt långt in i Ryssland. Senaste gången stannade de först framför Moskva, Volga och Kaukasus. Mot den bakgrunden kan man förstå att den avgörande omständigheten för bedömningen av riskerna i Europa är den sovjetiska värderingen. Det är inte en svensk regerings värdering, i all synnerhet inte en sådan värdering som behövs som en efterrationalisering för att motivera ett förhastat handlande i försvarsfrågan. Nu har det gått så fort att hänsynen till planmässighet och ekonomi fått vika. Jag tycker att även här hänsynen till agitationen träder i förgrunden. Agitera för ytförsvar och mot avvärjningsförsvar? Får man fråga: Vilka ytor är det i t.ex. Malmöhus län, storstockholmsområdet eller vid Göta älv-mynningen som skall medge ett försvar »på djupet» sedan man låtit en angripare stiga i land? Agitera för att bygga Viggen och agitera för en nedskärning av flyget? Agitera, agitera, även om det ena man agiterar för inte hänger ihop med det andra. Och även om man försummar att regera ihop sina skilda agitationsdelar. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen; det vore inte så svårt. Men jag tror att dessa illustrationer är tillräckliga för att belysa vad jag skulle vilja kalla regeringsansvarets urholkning under den Erlanderska regimens senare år. När tidskriften Tiden i sitt oktobernummer förra året skrev att det blottade missnöjet med socialdemokratiens förmåga inte kunde ledas tillbaka till någon särskild fråga som ensam förklaring, hade tidningen säkert rätt. Den hänvisade i stället till den samlade effekten av behandlingen av en rad olika och för det svenska samhället väsentliga problem. Den nämnde t.ex. prisstegringarna, bostadsbristen, andra köföreteelser, jordbrukspolitiken, inställningen till tjänstemännen o.s.v. Jag tror att även den senare förklaringen är en ganska missvisande framställning. Jag är benägen, herr talman, att i stället tro, att det är den allt klarare bilden av ett regeringsansvar i upplösning som fällt utslaget. Det är tydligt att denna upplösning fortsätter. Agitationsivern breder ut sig — vad Aftonbladet än må säga om motsatsen — på regeringsansvarets bekostnad. Regeringens och regeringsledamöternas åtgärder och framträdande dikteras mer och mer av vad man tror vara bra ur kortsiktig partipolitisk goodwill-synpunkt. Regeringen regeras själv alltför litet av ansvarskraven och alltför mycket av reklamkraven, och det är inte fråga om en sådan vederhäftig och god reklam som alltid är bra. Det socialdemokratiska partiet byggde under lång tid upp åt sig ett stort förtroendekapital. Det kapitalet var också i stor utsträckning välförtjänt. Men nu har man ganska hastigt börjat realisera detta kapital. Det är detta, tror jag, mycket mer än effekten av någon enstaka fråga eller kombination av frågor som förklarar deklinationen inom regeringslägret. Det är den socialdemokratiska förtroendegrundvalen som har börjat förvittra, en process som motsättningen mellan regeringens agitationsmetoder och dess sätt att bära sitt ansvar ofrånkomligen har satt i gång. Nu har regeringspolitiken lett till nya betydande krav på medborgarna. I det läget har regeringen funnit det opportunt att försiktigt röra vid vad jag skulle vilja kalla uppoffringsperspektivet. Medborgarna måste uppoffra något för att situationen skall kunna klaras upp. Men trots att regeringens anspråk sannerligen inte är så blygsamma, så har en anständig ökning av u-landshjälpen — det mest värdiga uppoffringsändamålet av alla — inte fått plats. Man studsar inför en sådan avvägning. Jag tror visst, herr talman, att de svenska medborgarna är beredda till uppoffringar både för att bota de mest tydliga bristerna i vårt eget samhälle och för att sätta en mer meningsfylld verklighet bakom allt tal om de välmående folkens plikter mot de nationer, som alltjämt kämpar mot svält och sociala orättvisor. Men jag tror också att medborgarna då kräver en politisk ledning, vars ansvarskänsla de har förtroende för, en ledning som de kan lita på skall använda uppoffringarna på rätt sätt och som är inriktad på att bevara förtroende och ställning genom att re gera klokt och inte genom att agitera demagogiskt. En regering av det slaget har vi tyvärr inte i dag.

Herr talman! I statsverkspropositionen, bilaga 10, anmäles att vid innevarande läsårs början var grundskola införd i över 900 kommuner, motsvarande 95 procent av rikets befolkning. I och med att denna skola läsåret 1968/69 införes i resterande kommuner har vi fått en enhetlig obligatorisk skola. För detta har vi arbetat gemensamt såväl här i riksdagen som ute i kommunerna, och enighet råder om att det är angeläget att denna skola nu blir genomförd. Men med detta genomförande följer helt naturligt att det behövs lärare, lokaler, läroböcker, tekniska hjälpmedel o.s.v., och på många håll är bekymren stora inför anskaffandet av allt detta. Många kommuner har emellertid gjort berömvärda insatser för att få denna skola genomförd, inte minst när det gäller lokaler, varav åtskilliga har blivit av provisoriskt slag. Det har skett uppoffringar för att man skall kunna hjälpa ungdomarna att erhålla bästa möjliga skolutbildning. Flera kommuner kommer säkert att göra likadant, eftersom det är svårt att få fram pengar för att bygga verkliga skolhus. Överallt kommer detta dock inte att kunna ske, därför att skatten redan nu är hög i kommunerna. Och om då skattekraften är låg, så anser sig kommunernas medborgare eller de förtroendevalda där inte ha råd att först av skattemedel bekosta provisoriet som skall användas bara en kort tid och sedan påtaga sig de kostnader som är förenade med ett verligt skolhusbygge. I sådana fall får eleverna sitta emellan. Samma situation möter när det gäller att skaffa lokaler för fackskolans och gymnasiets behov. Nu befinner vi oss av allt att döma i ett sådant läge när det gäller skolfrågorna, att vi måste inrikta oss på en något lugnare utveckling. Detta får för all del inte innebära att det blir något reformstopp, men det är möjligt att vi måste göra en andhämtningspaus för att hinna ifatt med de redan beslutade reformerna. Samtidigt bör givetvis fortsatta förbättringar förberedas. Jag tror att detta är behövligt för pedagogikens och organisationens skull men också med tanke på ekonomien. Det skolbyggande som erfordras för förverkligandet av de reformer som redan är beslutade kommer att kräva mycket i tillgängliga resurser beträffande ekonomien, och vidare vet vi att det råder brist på lärare. Helt naturligt väntar vi på att kunna genomföra <:yrkesutbildningsreformen. Ute i landet råder det något olika meningar om vem som skall svara för huvudmannaskapet för denna utbildning. Det framstår för mig som synnerligen önskvärt att ett principbeslut i den frågan kan fattas snarast möjligt. I annat fall riskerar vi att ovissheten i detta avseende kan komma att i någon mån lägga en död hand över denna viktiga gren av vårt skolväsende. Risker föreligger också att det i de fall, där man får erfara aktivitet i kommuner och landsting i denna fråga före principbeslutets fattande, görs felaktiga planeringar och investeringar. Det torde få anses som mycket viktigt att vi planerar för ett gemensamt utnyttjande av lokaler, hjälpmedel 0. s. v., liksom att vi arbetar så att vi får så nära kontakt med näringslivets parter som möjligt; i annat fall lär inte en yrkesutbildning fungera på rätt sätt. Betydelsefullt är givetvis också en smidig anpassning till elevernas och näringslivets behov. Beträffande vuxenutbildningen skall vi få en proposition i vår, och det blir då anledning att återkomma till denna angelägna fråga. Det är självklart att vi skall göra vad som är möjligt för att de som inte i sin ungdom kunde er hålla en utbildning som svarade mot deras önskemål och fallenhet skall få en sådan såsom vuxna. Säkerligen är det också av behovet påkallat att ha i tankarna att även de som får del av det nya skolsystemet, på grund av samhällsutvecklingen, framdeles kommer att behöva fortsatt utbildning. Väsentlig är även frågan om de hjälpmedel som den nya skolan kräver. Jag vill först beklaga att vi inte har lyckats råda bot på bristen på läroböcker. Jag vet inte om det beror på s.k. byråkratisk långrotning, svagt intresse från förlagen eller otillräcklig arbetskraft på tryckerierna. Beklaglig är bristen emellertid, och jag hoppas att det arbetas på att komma till rätta med dessa svårigheter. För att återgå till de moderna hjälpmedlen — böcker som hjälpmedel har ju förekommit länge — så har vi helt nyligen kunnat läsa i pressen att det finns över 200 kommuner i vårt land där t.ex. både TV-apparater och bandspelare fullständigt saknas i skolorna. Jag beklagar eleverna i dessa, ty det är mycket lärorikt och intressant som de går miste om därför att dessa hjälpmedel inte finns tillgängliga. Orsakerna kan naturligtvis vara flera, exempelvis kostnaderna, men också bristande intresse hos skolledningen eller kanske hos rektor och lärare. En olägenhet när det gäller läroböcker såväl som tekniska hjälpmedel är förbistringen i sortimentet. Man bör väl inte kräva att allting skall standardiseras, men nog skulle det enligt min mening vara möjligt att standardisera mera och därmed åstadkomma ett förbilligande utan att förlora i kvalitet. Det gäller här mycket pengar; det har uppgivits att kommunerna redan har köpt hjälpmedel för grundskolan för bortåt en miljard kronor, och vi står ändå av allt att döma bara i utvecklingens början. Hur vore det om vi hade en varudeklarationsnämnd eller något motsvarande konsumentinstitutet, avseende inköp för skolans behov? Köparna står i dag ofta mycket rådvilla när de skall välja. Jag tror att jakten på sparobjekt i detta hänseende skulle kunna bli både framgångsrik och nyttig från många synpunkter. Givetvis gäller det för oss att i alla situationer — inte minst i den nuvarande — tänka framsynt ekonomiskt. Det är att hälsa med tillfredsställelse att vi skall få investeringsramar, så att vi under en följd av år kan veta hur mycket som skall avsättas för skolhusbyggande. Jag tror att detta kan medföra ett förbilligande av denna byggenskap. När byggandet har fått ske under tidspress har detta förhållande enligt min åsikt nämligen fördyrat detsamma. Jag skulle också vilja framhålla att man enligt min mening på många platser har byggt alltför dyrbart, massivt och mastodontiskt. Jag anser att det är möjligt att nedbringa kostnaderna och ändå erhålla fullgoda lokaler. Vi måste ha klart för oss att det sker omdaningar på skolans område och att det som är aktuellt i dag kanske inte alls är det om 20—25 år.

I bl.a. sådana fall bör man bygga något enklare, dock utan att låta eleverna få undervisning i undermåliga lokaler. Sedan flera år tillbaka har det framförts synpunkter om radio och TV i utbildningens tjänst, och det har framlagts önskemål om utredning angående möjligheterna till undervisning i TV på akademisk nivå liksom om vidareutbildningskurser för lärare. Det har också föreslagits ett radio-TV-korrespondensinstitut samt ettbetygskurs i pedagogik i radio. Ytterligare försöksverksamhet har föreslagits beträffande eterburen undervisning. För min del tror jag att man kan använda både radio och TV i undervisningens tjänst i större omfattning än vad som sker för närvarande, och vi hälsar med tillfredsstäl lelse att statsrådet Edenman avser att för vuxenutbildningen föreslå ett ökat utnyttjande av radio och TV. Det är klart att man kunnat önska att — i varje fall är det min mening — förslaget tidigare lett till åtgärder. Då hade man hunnit längre med denna undervisningsform och hade nu kunnat erhålla värdefulla erfarenheter. Det är inte uteslutet att många av de vuxenstuderande kommer att beklaga denna försening. Man kan säga att det framdeles kommer att ske mycket på skolans område och det är angeläget att utbildningen bringas i nivå med tidens krav, men den takt med vilken detta skall genomföras beror givetvis på våra resurser. Huvudsaken är ändå att den goda viljan verkligen finns. Detta är nödvändigt för vårt lands utveckling. Jag skall sedan övergå till en annan fråga som jag gärna vill säga några ord om. Det gäller de handikappade. Den 1 juli 1964 infördes ett statligt vårdbidrag i form av invalidersättning till sådana barn som är under 16 år och som på grund av sjukdom, psykisk efterblivenhet, vanförhet eller annat lyte för avsevärd tid och i avsevärd omfattning är i behov av särskild tillsyn och vård. Denna vårdform tillkom för att i någon mån kompensera de föräldrar som själva vårdar sina barn och tar på sig ett vårdarbete, som annars skulle medföra betydande kostnader för samhället. Sociala kommittén som utarbetat förslaget har beräknat att ungefär 5 000 barn i vårt land skulle vara berättigade till detta vårdbidrag och att den största gruppen skulle utgöras av psykiskt utvecklingsstörda. Det dröjde inte länge efter det att riksförsäkringsverket utfärdat ett cirkulär angående tillämpningen av bestämmelserna samt en PM med anvisningar för bedömningen av behovet av vård och tillsyn, förrän vi kunde konstatera, att bedömningen av vårdbidragsansökningarna var restriktiv. Det gjordes då framställningar om att man skulle utfärda nya tillämpningsföreskrifter. Sådana meddelades också i ett cirkulär från riksförsäkringsverket den 28 januari 1965. I detta cirkulär hette det: »Barn, som är inskrivna hos vederbörande centralstyrelse för psykiskt efterblivna, samt barn, som utan att sålunda vara inskrivna kan anses jämställda med sådana i fråga om efterblivenhet, får anses ha rätt till vårdbidrag.» Sedan detta cirkulär utfärdats trodde vi att frågan om rätten till vårdbidrag hade fått sin lösning, åtminstone för den största grupp som kan komma i fråga. I detta cirkulär fanns en klar och entydig regel, som inte borde vålla några bekymmer vid tillämpningen. Genom att anknyta vårdbidragen till centralstyrelse förenklades också ansökningsförfarandet. Men resultatet blev inte det vi hade hoppats; restriktiviteten blev inte mindre. Antalet utvecklingsstörda barn under 16 år, som inte vårdas på vårdhem eller särskoleinternat, överstiger säkerligen 15 000, och vårdbehov torde föreligga för väsentligt mer än en tredjedel av dessa. Därtill kommer övriga handikappade barn som också är i behov av detta vårdbidrag. Ansökningar har avslagits när det gällt barn som varit synnerligen vårdkrävande. Det synes mig som om man i praxis inte fäster tillräckligt avseende vid det behov av tillsyn och vård, som föreligger för de barn som bidragsansökningarna avser. Det är angeläget att rätta till detta förhållande. Jag är övertygad om att vi här i riksdagen, när vi fattade beslut om detta bidrag, var av den meningen, att bidraget skulle bli till hjälp för de föräldrar som själva svarar för tillsynen och vården av sina handikappade barn. Jag finner det därför ytterst beklagligt, att ansökningar för mycket vårdkrävande fall har avslagits. Handikappfrågorna berör många olika grupper: rörelsehindrade, blinda, döva, MS-sjuka, epileptiker, alkoholister, rättsligt missanpassade och många fler. Antalet handikappade ökar för varje år. Inte minst bidrar bilolyckorna härtill. Visst blir många av dem som skadas i bilolyckor botade, men av de över 3 000 personer som varje år skadas svårt i trafiken är det dock åtskilliga som får bestående men av både fysiskt och psykiskt slag. Det är ingen lätt uppgift att lösa handikappfrågorna, och i många fall är det också kostsamt. Men vi får aldrig förtröttas i vår strävan att söka förbättra de handikappades situation i skolan och i samhällslivet och för övrigt genom tillkomsten av handikappvänliga hus och lägenheter, skyddade verkstäder 0. S. V. En välbehövlig förbättring vore att låta uppgöra en förteckning över de nya tekniska hjälpmedel som kommer ut i marknaden. Det sker åtskilligt på detta område, och det är därför angeläget att läkare och andra ordinationsberättigade har tillgång till det nyaste som kommit ut så att de kan hjälpa de människor som behöver dessa tekniska hjälpmedel att få så ändamålsenliga sådana som möjligt. Handikappgrupperna har i allmänhet organisationer som söker tillvarata sina medlemmars intressen. Alla handikappade kan emellertid inte själva bygga upp en organisation åt sig, utan i vissa fall får deras anförvanter göra det. Jag kan här nämna Döva barns målsmän, Sveriges föräldraföreningar för cp-barn, och De utvecklingsstörda. Det är ett storartat frivilligt arbete som utförs inom dessa organisationer och föreningar. Där tas många värdefulla initiativ, och många angelägna behov påvisas. Ofta startas där en verksamhet som det allmänna övertar och utvecklar. Det är naturligt att den startas där, därför att problemen för dessa människor är så påtagliga. Det händer att de handikappades organisationer begär någon ekonomisk hjälp. Man väger det ena behovet mot det andra, och det är klart att det hela alltid blir en bedömningsfråga. Men när framställningarna avslås måste man för de handikappades skull beklaga det, ty om organisationerna får goda ekonomiska förutsättningar kan de göra ännu mera för de handikappade. Det är också så att de handikappades intressen sammanfaller med samhällets, om man ser det ur rent ekonomisk synpunkt. De handikappade önskar kunna arbeta, och organisationerna söker medverka till att ge samhället möjligheter att tillgodogöra sig den vilja och den förmåga att arbeta som de handikappade har. Efter anlagsprövning och träning kan de i många fall utföra mycket arbete. Genom att ge de handikappade hjälpmedel kan man för andra arbetsuppgifter frigöra arbetskraft som tidigare bundits för dem. Vi har emellertid många fördomar att övervinna hos friska människor när det gäller att få dem att tro på att många av de handikappade kan utföra olika slags arbete. Jag vill understryka att staten, landstingen och kommunerna verkligen kan gör en insats genom att söka bryta ned de fördomar som finns. Herr talman! Bara några få ord om en annan sak som också berör minoriteter. Genom den omdaningsprocess som pågår för att åstadkomma en bättre postgång är det många av dem som bor långt från allfarvägen som vid omläggningen från poststationer till brevbärarlinjer kommer i en besvärlig situation. Jag skulle här kortfattat vilja ge uttryck för den meningen, att om man vill beakta minoriternas önskemål, måste man också undersöka möjligheterna att inrätta postombud som stödjepunkter utmed lantbrevbärarlinjerna. Frågan kanske för många kan anses liten, men den är viktig för dem som bygger och bor vid sidan av allfarvägen. Det är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för dem att stanna kvar i dessa bygder. Det kan inte främja en bygd om den allmänna servicen är så ordnad ait människor som bor ett stycke från landsvägen skall behöva lita till enskil da personers hjälp eller tvingas göra milslånga resor för att hämta sin värdepost. Man kan för dessa undvika svårigheterna eller åtminstone underlätta förhållandena genom att inrätta postombud som stödjepunkter utmed lantbrevbärarlinjerna.

Herr talman! I likhet med många andra ledamöter här i kammaren har jag gjort anteckningar, som skulle räcka till en längre föreläsning. Men dagen lider mot sitt slut, och jag skall försöka att visa någon hänsyn även till de 77 talare som står antecknade efter mig. Jag vill börja med att tala litet om min hembygd och om vad som sig där tilldragit haver sedan remissdebatten 1966. Sedan dess har vi blivit föremål för mycken »omsorg» i vad gäller ändringar av olika slag. Dessa har dock enligt min mening inte varit till det bättre. Framför allt har det upprört oss att de ändringar som gjorts tycks ha vidtagits utan något inbördes samband. Sålunda har såväl kontraktsindelning som tingsställe och vägnämndsområden ändrats. Och när nu sådana ändringar sker, bör det ju ändå göras likformigt. Det sker inte. Tidigare hade vit.ex. ett kontrakt som hette Albo-Järrestad. Det drogs in och vi flyttades till Gärds kontrakt, som då kom att heta Gärds-Albo. Vidare hade vi förut ett tingsställe tillsammans med Gärds härad. Detta sprängdes sönder, och man sade att vi egentligen borde överföras till Ystad på andra sidan länsgränsen. Det har vi dock, åtminstone provisoriskt, lyckats avvärja efter samtal med justitieministern. Jag hoppas att det skall hålla även i framtiden. Nu hör vi ihop med Ingelstads och Järrestads. Vi har flyttats söderut. Vad vägnämndsområdena beträffar hade vi ett som hette Gärds och Albo vägnämndsområde. Det ändrades, och nu hör vi till Österlen. När alla dessa ändringar genomförts, tycker jag att man ändå bort försöka ändra i en och samma riktning, så att vi inte ena dagen får veta att det gamla skall slås sönder och att vi skall flytta norrut, medan vi nästa dag av andra orsaker skall flytta söderut. Det bör vara litet mer ordning och reda i sådana ändringar. Vidare har vi nu fått en ny erinran om att järnvägarna i våra trakter om ett par år skall läggas ned. Jag har tidigare både från denna talarstol och många platser i Skåne förklarat att vi behöver våra kommunikationer även i framtiden. Man talar så vackert om att för den händelse någon järnväg läggs ned skall den ersättas med bussar. Men i likhet med många andra här i kammaren vet jag att det går en tid, och sedan konstaterar man att busslinjen inte längre är lönsam, varför den dras in även den. De människor som är bilägare får kanske inte några större nackdelar av detta, men andra har inte egen bil och de försättes i ett allt annat än avundsvärt läge. Därför bör man tänka sig för mer än en gång innan man utan vidare lägger ned järnvägarna och andra kommunikationsmedel. Man kan inte hantera en hel landsändas befolkning på detta sätt hur länge som helst. Till sommaren planerar man att också öppna färjtrafik mellan Ystad och Polen. Skall det då bli så att resenärerna efter resan till Polen vid landstigningen i Ystad möts av beskedet: Järnvägarna är nedlagda, men det visste ni väl förut, och bussarna har vi också dragit in, det kommer ni väl ihåg? Hur skall jag då resa vidare? kommer väl resenären att fråga. Och svaret blir förmodligen: Det får du avgöra själv. Vi har inget intresse av om du kommer hem eller inte. Jag säger än en gång att så kan man inte behandla människor. Man måste göra någonting för att de skall kunna trivas i vårt land. vades nya vägar i detta område från 1963. På grund av tidsförskjutning ändrades det till 1965. Men 1967 skulle det säkerligen bli av — då skulle vi ha medel tillgängliga för detta ändamål. Det sista meddelande som vi fick var att vi inte kunde tänka på att få någonting gjort förrän efter 1970. Sätt er in i vår situation, mina vänner här i kammaren! Vi har inga vägar som fyller anspråken. Man drar in järnvägen, lägger ner busslinjerna och säger till människorna att de skall trivas. Det är mer än som kan begäras av människor i vanliga fall. Som slutkläm har tidningarna släppt ut någonting — det läcker ju överallt nuförtiden — om att vi skall få ny länsindelning. Förutom de ändringar jag tidigare har relaterat, står vi inför utsikten att tillföras Malmöhus län. Det vore det allra bästa sättet att definitivt ta livet av den landsända som jag kommer ifrån. Ingen skall försöka inbilla mig att de styrande i Malmö skulle ha något intresse för oss därborta. De har tillräckligt med bekymmer för det s.k. Örestadsområdet; klarar de av den saken, är de mycket duktiga, men jag tvivlar på att de orkar med det. Att de skulle göra någonting för oss där borta i öster är fullkomligt uteslutet. Om dessa uppgifter visar sig vara riktiga, kommer vi i mitt eget län att klart och tydligt säga ifrån att vi inte vill veta av något dylikt. Vi vill ha rätt att leva kvar under sådana omständigheter ati även vi i den östra delen av Skåne kan räknas som fullgoda medborgare. Jag skulle vilja resonera något litet om vissa andra saker. Man har i dag från denna plats fått veta vad man visste förut, nämligen att vårt ekonomiska läge är allt annat än tillfredsställande. Det finns ett underskott i bandelsbalansen på 1,5 miljard — kanske det inte blir mer än 1,4 miljard i år, men finansministern meddelar själv att det inte finns några större utsikter till bättring under det år som nu börjat. Tror någon på fullt allvar att vi kan fortsätta på detta sätt och varje år dra på oss ett importöverskott på 1,5 miljard? Jag och många med mig tror det inte. Det hela måste sluta med ekonomisk katastrof. Den stora frågan är, om vi inte kan göra någonting åt detta problem. Det är utan tvivel möjligt. Vi kan lära oss att i detta ansträngda ekonomiska läge något mer ta vara på vår egen produktion. Jag vet inte hur många av er som lyssnade på radion i morse. Det meddelades där att möbelimporten under fjolåret från öststaterna hade ökat med 28,8 procent och att de svenska tillverkarna uttalade stora bekymmer för hur de skulle kunna klara sina företag och sina anställda — glöm inte det sista! Vi kan inte leva så sorglöst att vi bara tror att vi kan köpa utomlands allt vad vi behöver utan att bekymra oss om våra egna näringar. Vi får nog ganska fort lära oss att ta mera hänsyn till våra egna näringar än vi gjort den senaste tiden. Vad inträffar i dagens läge? De som läser pressen litet mera noggrant ser att antalet konkurser ökar för varje vecka, liksom också antalet friställda människor. Man säger friställd i våra dagar — förr hette det arbetslös. Men även om benämningen ändrats, blir det hela inte bättre för de människor det gäller. I detta bekymmersamma läge har åtskilliga gånger av den borgerliga oppositionen till regeringen framförts den tankegången att man skall ta kontakt för att försöka lösa dessa problem gemensamt, och det har föreslagits en rundabordskonferens. Man kan kalla det vad man vill, men jag tror uppriktigt sagt att det är högeligen på tiden att regeringen tar kontakt med den borgerliga oppositionen. Det går inte att bara rycka på axlarna och säga att detta inte gör någon nytta. Det vet vi ju inte förrän vi har prövat. Jag anser situationen vara så allvarlig att vi allesammans är pliktiga att söka göra vad vi kan för att förbättra den. Det är nu meningen att vidta vissa hårda åtgärder. Många av dem är det väl inte så mycket att säga om. Man lägger vad jag kallar straffavgift på en del av byggenskapen, och många byggare kan utan tvivel lugna ned sig något. Men när man tar med t.ex. butikerna i de nya stadsområdena, kyrkor, församlingshem o. s. v., ifrågasätter jag om man inte börjar gå litet för långt. För min del räknar jag inte småkyrkobyggena i de stora stadsdelar som nu bildats såsom någonting onödigt. Jag anser tvärtom att de är lika nödvändiga som mycket annat. Jag tycker att regeringen borde ha skilt ut dessa ting från andra, som vi kan vänta något med. Det blir nu en mängd pålagor — det vet vi och det får vi väl i stort sett finna oss i. Vi har emellertid en, låt mig kalla den omställningsskatt, som i nästa månad skall betalas för fjärde gången, om jag inte minns fel. Denna omställningsskatt skulle vi sedan inte ha längre, var det sagt, utan vid övergången till den »härliga» högertrafiken skulle omläggningsskatten försvinna. Jag hade litet svårt att tro på detta, och nu har vi fått bekräftelse: omläggningsskatten skall försvinna under sitt gamla namn men permanentas under ny beteckning. Vi blir inte av med skatten utan den ökas tvärtom. Sedan skall vi då få högertrafiken, som kommer att ställa till mycket ohägn för människorna under hösten. Men det blir en senare fråga. En del kommer väl inte att säga mer om detta. Vi kan emellertid vara övertygade om att det kommer att bli stora besvärligheter efter den 3 september i år — något som en del glada människor här i kammaren inte tänkte på när riksdagsmajoriteten i klar strid mot svenska folkets klart uttalade vilja voterade igenom högertrafikförslaget. Det är inte säkert att alla stiger upp efter den 3 september och säger, att detta gjorde vi utomordentligt bra; kanske kommer man i stället att skämmas för följderna. Men det är för sent att ändra på den saken nu. Från denna talarstol har en hel del också sagts om världssvälten. I går meddelade den svenska pressen att var tredje indier svälter i en delstat som heter Bihar. 125 miljoner indier får inte tillräckligt med mat för dagen. Problemen är alltså synnerligen allvarliga. Det land som försöker göra mest för ati lindra denna nöd är USA. Där står man t.o.m. i begrepp att helt enkelt avskaffa sin jordbank och planerar även att odla upp ytterligare mark för att på det sättet söka hindra den stora världskatastrof som annars kommer att inträffa genom svälten. Vi bör i detta läge försöka ge vårt lilla bidrag. Och när man ställer frågan, om det egentligen är någon idé att skicka livsmedel och om vi inte i stället bör inrikta oss på att hjälpa på längre sikt, vill jag säga att vi skall göra bådadera. Ty att säga till en människa som i dag svälter, att det viktigaste är inte att du får livsmedel i dag eller i morgon utan om några år, går ju inte. För att kunna få det bättre i framtiden måste människorna ha möjlighet att överleva. — Vi bör allvarligt tänka på dessa ting. Mycket har också sagts om u-hjälpen. Vi vet allesammans att u-hjälpen diskuteras livligt. Det skrivs långa artiklar i alla tidningar, det hålls många tal om den, och överallt hävdas att Sveriges u-hjälp är alldeles för liten — den uppgår inte till mer än 400 miljoner — och att det är en skamfläck för vårt land att vi inte vill hjälpa mer. Ja, det kan tänkas att det är så. Men vi måste själva försöka leva på ett annat sätt för att skapa möjligheter för ekonomisk hjälp. Vi kan enligt min uppfattning inte bara säga att samhället skall satsa ännu mer. Det finns många människor i vårt land som i dag har tillräckligt svårt att försöka klara sig själva på sin lilla inkomst. Den som går ut och säger till dessa människor, att nu skall vi öka samhällets insatser på u-hjälpsområdet, kommer inte att vinna något gehör. I stället torde vederbörande mötas av yttranden som är så olämpliga att jag inte skall återge dem från denna talarstol. Nej, låt oss försöka få en bättre handelsbalans, låt oss försöka att tillsammans skapa bättre ekonomiska möjligheter. Den dag vi lyckas därmed kan vi, mina vänner, på fullt allvar diskutera en ökning av u-hjälpen. Ökningen åstadkommes emellertid inte genom att man håller långa tal eller skriver stora tidningsartiklar. I stället bör inte minst vi i detta hus, som nu fått en bättre lön även med hänsyn tagen till skatteprogressionen, kräva mera av oss själva tills samhället får bättre ekonomiska resurser. Vi har större möjligheter härvidlag än genomsnittsmedborgaren. Jag skall själv försöka att under det kommande året ge mera till Lutherhjälpen än jag gjort tidigare. Att ställa krav på samhället kostar inte så mycket, men vi måste säga till oss själva: Gör mera än du gör i dag! Vi måste omsätta orden i handling och hjälpa dem som har det sämre än vi. Herr talman! Med hänsyn till att så många namn återstår på talarlistan slutar jag nu mitt anförande.

Herr talman! Det är ju så att en remissdebatt går från ämnesområde till ämnesområde. Jag tror att herr Nilsson i Bästekille talade om allt ifrån Österlen till Indiens svältande människor. Herr Nilsson beskrev situationen på det sättet, att villkoret för att vi skall kunna hjälpa t.ex. Indien måste vara att vi får en bättre ekonomi i vårt land. Jag vill fråga: Hur länge skall man då vänta? Under 1960-talet har standardstegringen varit den högsta som vi upplevat och vår bruttonationalprodukt har ökat med ungefär 4 procent om året. Även detta år säger finansministern att vi har att vänta en liknande höjning. Jag tycker att detta är det väsentliga. Vi har varje år en höjning av bruttonationalprodukten och vi har inte råd att vänta på bättre tider när det gäller att hjälpa svältande människor. Jag tror inte att man kan komma undan så lätt som genom att ge ett privat bidrag. Ett sådant hälsas med stor tillfredsställelse av alla organisationer, men vi i riksdagen kommer inte undan med en så relativt lättköpt lösning av ett stort världsproblem. Det är inte första gången jag uppträder i denna talarstol för att plädera för utvidgat u-landsbistånd, men det är första gången som regeringen inte företräds av Ulla Lindström. Jag skall inte kommentera hennes avgång på annat sätt än att jag vill säga att den i alla fall har ställt u-landsdebatten på sin spets; vi har kommit att diskutera u-landshjälpen mer än tidigare här i landet. Den socialdemokratiska tidningen i Köpenhamn, Aktuellt, skrev i anledning av fru Lindströms avgång något som jag gärna vill återge. Ulla Lindström har, skrev tidningen, pekat på att u-landsbiståndet hör till de anslag där det är omöjligt att kompromissa, därför att det rör sig om människor. Det är just i den situationen vi befinner oss. Regeringen säger att i den allmänna avvägningen har det inte funnits större utrymme för u-landsbiståndet. I stramhetens tecken har också detta anslag fått en mindre höjning än önskvärt. På andra sidan står vi, som menar att ökningar brådskar, eftersom det är just människor det gäller. Vi har inte råd att vänta. Jag skulle innan jag går vidare vilja peka på några saker i vår administration beträffande u-hjälpen som jag finner väsentliga. Den samordning som inleddes i och med att SIDA skapades bör fortsätta. All u-hjälp bör handläggas under ett ämbetsverk och ett departement, nämligen SIDA och utrikesdepartementet, och inte som nu delas upp på finansdepartementet, utrikesdepartementet och i viss mån socialdepartementet. Jag tror att det är nödvändigt för att vi skall få grepp om utvecklingen att vi gör denna samordning. Det är alldeles självklart för var och en i denna kammare, att finansdepartementets prövning ändå kommer in i bilden liksom i alla andra sammanhang. Herr Sträng kommer inte bort ur bilden, även om dessa frågor förs över till utrikesdepartementet. Naturligtvis ser man med en viss oro att de bilaterala insatserna ökar kraftigare än de multilaterala. Det är ibland omöjligt att dra en bestämd gräns mellan dem. Man talar nu om multibi-insatser, men så långt det är möjligt bör vi i vårt land anlita internationella organ. Vi bör gå över FN och dess underorgan. Om vi satsar mer multilateralt, tror jag emellertid att det är nödvändigt att vi också ägnar mer intresse och mer folk åt den internationella administrationen för att bidra till en effektivare u-hjälp internationellt sett. Jag skulle vilja ta upp ett mycket konkret exempel när det gäller samordningen internationellt. Ofta företer u-landsbiståndet i mottagarlandet en rätt splittrad bild. Det är olika länder som kommer dit för att göra insatser och det är olika FN-organ. Sinsemellan sysslar de med u-hjälp utan att ibland riktigt veta om varandra, även om representanterna någon gång träffas på »cocktailparties».

Sverige har bestämt sig för en länderprioritering och ett ämnesval. Statsrevisorerna talar om att vi behöver en superprioritering bland de länder som vi i SIDA har valt ut. Det är alldeles klart att detta är en klok linje. Vi kan inte famna allt här i världen, även om det finns fattiga människor på många håll. Med våra begränsade insatser bilateralt måste vi koncentrera oss. Det är alldeles självklart. Statsrevisorerna säger att vi bör vrida hjälpen åt de östafrikanska staterna. Jag skulle vilja erinra om detta, därför att jag tycker att det är en riktig linje. I detta sammanhang skulle jag också vilja få med Zambia. även om vi kanske inte skall räkna detta land till prioritetsländerna, bör vi under en tid framöver hjälpa landet. De östafrikanska staterna och Zambia har nyss fått sin självständighet. Det är unga :demokratier. De lever i närheten av det så beryktade Sydafrika. Sedan har vi också Portugal med Mozambique och Angola, och alla vet vad det vill säga. Vi bör hjälpa dessa länder att bli ekonomiskt oberoende av diktaturstaterna. Jag hoppas att vi kan främja en sådan utveckling i vår planering framöver. Vårt ämnesval har hittills i första hand varit utbildning och familjeplanering. Naturligtvis gör vi också andra insatser, men de båda nämnda är de förnämsta. När man reser t.ex. i Afrika, vilket jag i somras gjorde på bl.a. ett stipendium från denna riksdag finner man ganska snart att det föreligger ett stort behov av yrkesutbildning. Från västerländskt håll har man länge inriktat den högre undervisningen på rent teoretiska ämnen, och detta behövs sannerligen för fortsatt utbildning vid universitet och andra läroanstalter. Men jag tror att yrkesutbildningen är oerhört värdefull för den breda massan. Detta gäller naturligtvis inte minst kvinnoutbildningen, som också Sverige ägnat särskilt intresse åt. Det avgående statsrådet Ulla Lindström har ägnat mycken tid åt att få oss att förstå familjeplaneringens betydelse för u-ländernas välfärd. Hon har lyckats internationellt och jag skulle vilja säga att det är på den punkten som hon har gjort sin mest betydelsefulla insats under sin tid som u-hjälpsminister. Förra året framkastade jag i remissdebatten tanken, att kyrkorna och samfunden i detta land skulle klargöra vad de ansåg i denna fråga. Broderskapsrö relsen tog på sin årskonferens i Värnamo upp frågan och skrev om den till Ekumeniska nämnden. I slutet på förra året kom ett svar som knappast kräver något tillägg i fråga om klarhet. Jag skall referera det i de åtta punkter, i vilka jag tycker att man kan sammanfatta det. Det kan ha sitt värde att det blir antecknat till protokollet. 1) Nämnden konstaterar att klyftan mellan rika och fattiga länder ökar oroväckande. 2) De rika industriländerna bör bidra med kapital och personal för att komma till rätta härmed, och man talar där om 2 procent av bruttonationalprodukten. 3) Ett effektivt u-landsbistånd kräver betydande förändringar i den ekonomiska strukturen i många länder. Ärade kammarledamöter! Låt mig inskjuta: Det hade varit värdefullt om kyrkan i slutet på 1800-talet hade sagt detta, när den svenska arbetarrörelsen krävde en strukturell omdaning i vårt samhälle. Nu säger man det emellertid i ett internationellt sammanhang. 4) Frukterna av u-landshjälpen hotas emellertid att ätas upp av den snabba befolkningsökningen. 5) Kyrkorna bör därför ställa sig positiva till familjeplaneringen och försöka påverka politikerna och opinionen i denna riktning.

8) Kyrkorna bör intressera sig för en forskning på detta område i syfte att möjliggöra metoder som är billiga, effektiva och acceptabla ur medicinsk, moralisk och religiös synpunkt. Detta uttalande har Ekumeniska nämnden gjort. Bakgrunden är ett konferensuttalande i Geneve, där 400 människor från olika kyrkor och samfund världen över var samlade. Jag tror att det är av värde att notera detta uttalande. Mitt anförande tycks bli långt, men det är ett viktigt ämne. Jag skulle emellertid vilja fortsätta med att säga något om bidragen till de frivilliga organisationerna, vilka bidrag nu då SIDA:s anslagsbegäran skurits ned, hotar att bli väsentligt mindre. Det har rått en viss återhållsamhet i fråga om sådana bidrag och det kan vara förståeligt. Men trots att riksdagen har gjort ganska klara uttalanden förefaller behandlingen att vara väl restriktiv. Man säger att relationerna mellan t.ex. missionsrådet och SIDA är de allra bästa, men när man granskar SIDA:s bestämmelser på denna punkt anar man ändå en viss rädsla för att ge bidrag utan att en del villkor först blivit uppfyllda. Jag tror att SIDA med stort förtroende kan ge bidrag och vara säker på att de förvaltas på bästa sätt. Om man vill hjälpa människor till sjukvård och utbildning, finns det säkert inget bättre och billigare sätt än att höja dessa bidrag väsentligt. Jag finner det inte alls orimligt att man i framtiden avsätter 25 å 50 miljoner kronor om året till frivilliga organisationer. Här är det inte fråga om konkurrens utan om komplettering. Men jag har en annan bestämd idé, nämligen den, att detta bidrar till en sund demokratisering inom u-länderna själva. Missionen och kooperationen, som det här främst gäller, har ju motsvarande organisationer ute på fältet, och man stärker deras aktivitet avsevärt på detta sätt. Vi skall ha klart för oss att det är folkrörelserna i detta land som skapat vår egen demokrati. I propositionen anföres att regeringen överväger att införa ett unilatiralt investeringsgarantisystem. Jag vill gärna hälsa detta med tillfredsställelse. Om vi skall kunna tänka oss en industrialisering i u-länderna — och det är nödvändigt — så måste den privata industrien, som i Sverige motsvarar ungefär 90 procent av vår industri, finna det möjligt att investera. I många av u-länderna är det politiska läget instabilt, och det kan ju hända att man nationaliserar utan att lämna fullgod ersättning. Sådana garantier rymmer naturligtvis många problem, men jag hoppas att regeringen skall kunna finna en lösning, och jag förutsätter att, om sådana investeringsgarantier lämnas, staten också får inflytande vid dessa industriers u-landsinvesteringar. Det har, herr talman, talats rätt mycket om att opinionen i vårt land inte är mogen för en större u-hjälp. Jag skulle vilja fråga, vem är det som skapar opinionen om det inte, bl.a. i varje fall är de ansvariga politikerna, d. v. s. vi själva. Egentligen bör politikerna vara före opinionen. Vi måste ju se in i framtiden. I denna fråga som i så många andra är det til syvende og sidst en fråga om vad som är rätt som skall vara avgörande. Och det som är rätt kan man alltid försvara. Nu finns det emellertid en opinion. Uttalandena växer i antal från olika organisationer. Människor är beredda att beskatta sig själva i väntan på att den statliga u-hjälpen skall växa. Vi har bl.a. sett detta vid olika universitet. Sällan har det väl funnits en så stark och samlande, upplyst opinion som just i denna fråga. Och det väsentliga i denna fråga, tycker jag, är att inget regeringsförslag ännu mött motstånd i riksdagen, utan i stället har det gjorts ansträngningar att försöka komma fram till högre bidrag. Hittills, herr talman, har man kunnat säga och hänvisa till att det saknats projekt. Nu har denna orsak försvunnit. SIDA har förklarat att nog finns det ting att satsa på, om man bara vill satsa. Anslagsbegäran ifrån SIDA är också betydligt större i år än tidigare. Men regeringen har som bekant prutat betydligt, inte minst på personalsidan, vilket gör att det blir svårt att planera för framtiden och för det kommande budgetåret, då man hoppas få mer att röra sig med. Jag lyssnade med stort intresse till herr Strängs anförande här i förmiddags. Jag fattade honom så, att han egentligen inte hade någonting emot att se en höjning av u-landsbiståndet under förutsättning att man kunde peka på en motsvarande inkomstförstärkning. Jag tror också att det är alldeles nödvändigt att man, om man skall motionera här i riksdagen om högre u-landsbidrag, också måste visa hur man på skattevägen skall kunna nå målet. Egentligen rör det sig bara om små summor för den enskilde individen, det visar sig när man företar en granskning. Det finns naturligtvis olika vägar att gå, och jag skall här peka på några. Broderskapsrörelsen tog vid sin konferens i somras i Värnamo upp försvaret till diskussion och undrade, om man inte kunde sänka tillväxttakten där och i stället höja u-landsbiståndet. Såväl det militära försvaret som u-landshjälpen är egentligen en del av vårt gemensamma försvar utan att anslagen därför behöver bli alltför beroende av varandra. Vi vet att försvarspolitiken har gått i riktning mot en fastlåsning så långt det varit möjligt av nuvarande utgiftsnivå. Vi skrev sedan till regeringen och föreslog en höjning av omsättningskatten med !/3 procent. Detta skulle innebära 60 å 70 kronor per år och normalhushåll men ge staten cirka 200 miljoner kronor. Vi har blivit bönhörda på båda punkterna, men ändå är budgeten underbalanserad, och vi behöver låna upp en miljard. Det är alltså ingen stark budget. Vi kan inte fresta på den mera än som har skett och vi måste söka efter utvägar att öka inkomstsidan. Det belopp det skulle röra sig om för SIDA är ungefär 65 miljoner kronor. Den omsättningsskatt som höjes nu får ett utslag på 11,11 procent i utförsäljningsledet. Om vi höjer detta med 0,09 procent, d. v. s. till 11,2 procent, så skulle det ge SIDA exakt vad vi skulle behöva ge SIDA. För en normalfamilj skulle det göra 25 kronor, d. v. s. ungefär 2 kronor i månaden. Det är faktiskt inte mycket att bråka om, ifall man verkligen vill fatta ett sådant beslut. Men det finns naturligtvis även andra vägar. Personligen, som socialdemokrat och socialist, skulle jag helst se att uttaget gjordes progressivt på det sätt som största delen av statsfinansieringen bör ske. Man kan tänka sig att i framtiden lägga skatt på turistresorna, på reklamen, på större arv och förmögenheter för att finansiera en utbyggnad av u-landshjälpen. Jag tror att man bör göra klart för sig att om det skall kunna bli någon verklig samling i år kring ett högre anslag till detta ändamål, så måste finansieringssättet anges. Jag har lyssnat med intresse på mina borgerliga riksdagskolleger, som här till dels har talat om u-landshjälpen, men ingen har egentligen i klartext sagt ut vad man önskar på denna punkt. Det är kanske för tidigt, eftersom vi har några dagar kvar av motionstiden. En talare som talade mycket engagerat, nämligen herr Rubin, anförde att man skulle kunna ta ut detta bidrag på socialreformerna på ett eller annat sätt. Jag skulle för min del bli glad om han ville klargöra vilken socialreform han ville ta pengarna från. Man skall givetvis inte, även om man som socialdemokrat är missnöjd med regeringen på denna punkt, inbilla sig att vi hade haft ett bättre läge med en borgerlig regering med högern, folkpartiet och centern som kompanjoner. Jag tror att det är nödvändigt för oss att bedriva en stark politisk upplysning i u-landsfrågan för att människor ute på fältet — bl.a. de som herr Nilsson i Bästekille talade om — skall förstå hur livsviktig denna fråga är. En orsak till att kyrkorna är så ivriga är naturligtvis att de i årtionden har sysslat med denna fråga och känner situationen. För att i ett nötskal sammanfatta läget vill jag allra sist citera världsbankens chef, som delar upp världens befolkning inte i tre utan i fyra klasser. Socialgrupp 1, höginkomsttagare, omfattar ca 800 miljoner människor som tjänar över 3 750 kronor om året. Socialgrupp 2, medelinkomsttagare, består av ungefär 400 miljoner människor som tjänar 1250—3 750 kronor om året. Socialgrupp 3 utgöres av de fattiga människorna, som tjänar mellan 500 och 1250 kronor om året; de är litet över 1 miljard till antalet. Så kommer den sista miljarden i socialgrupp 4, de riktigt fattiga, som tjänar mindre än 500 kronor om året. Detta är alltså den världssituation vi har att röra oss med.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv ställde ett par frågor, bl.a. denna: Hur länge skall vi vänta med att öka u-landshjälpen? För att inte något missförstånd skall råda vill jag klart deklarera, att jag ingenting har att invända mot u-landshjälpens ökning. Vi har försökt vidga vårt bistånd litet grand varje år så gott vi har kunnat, men i dagens läge har vi, om vi vill se sanningen i ögonen, en situation som manar oss alla till eftertanke. Det har här framhållits för oss att vi har ett underskott i handelsbalansen på 1500 miljoner kronor. Vi skall ge svenska folket en skattehöjning på 1600 miljoner kronor men måste ändå låna 11060 'miljoner kronor. I detta läge, herr Svensson i Kungälv, kan jag icke med bibehållet ansvar stiga fram och kräva ytterligare 1000 miljoner kronor till u-landshjälp. Den dag däremot då vi inte har denna situation, då vi inte har något underskott, inte behöver låna och inte heller beskatta folk på detta sätt, då har jag ingenting emot att man kräver en höjning med 1 miljard kronor på detta område. Det räcker inte med känsla i en fråga som denna, vi måste även använda vårt förnuft. Jag vill än en gång upprepa: Gå ut och fråga alla de familjer som har 15000 kronor i årsinkomst, om de anser att de tål mer än de utsätts för genom den nya proposition som vi skall besluta om i år! Jag tror det inte. Låt oss däremot — det vill jag än en gång understryka — alla försöka att kräva någonting mer av oss själva under detta år! Låt oss också hjälpas åt att skapa en bättre situation, så att vi kan öka den u-landshjälp som ingen har något att invända mot, åtminstone inte jag! Jag anser emellertid också att vi måste ta hänsyn till den ekonomiska situation vari vi befinner oss.